Herr talman! Roger Haddad har frågat mig vad jag planerar kring sfi-undervisningen.

I vissa av kommunerna såg Skolinspektionen brister när det gäller tillgänglighet eller flexibilitet. I andra kommuner såg man att sfi inte erbjöds inom rimlig tid.

På grund av den heterogena elevgrupp som sfi omfattar behöver dessa lärare i högre grad än lärare inom andra skolformer individanpassa och effektivisera utbildningen.I dag råder det stor brist på behöriga sfi-lärare.

Herr talman! Tack så mycket, statsrådet Hadzialic, för svaret på Folkpartiets interpellation! Vi inlämnade den redan den 9 februari, men på grund av en resa till synagogan i Malmö har jag begärt att få skjuta på debatten. Jag är glad att vi kunde ha den i dag.Folkpartiet har länge kritiserat kvaliteten i sfi, svenskundervisning för invandrare och nyanlända. Det är stora kvalitetsbrister, det är avhopp runt om i landet, det är dålig flexibilitet och det är problem med att man inte får tag i undervisande behöriga lärare.Bakgrunden till interpellationen, herr talman, är delvis Skolinspektionens tuffa kritik som kom 2011. Då vill jag betona för dem som lyssnar på denna debatt att Skolinspektionen bara har tittat på 39 kommuner. Det är ett litet, litet urval. Det är i princip 290 kommuner som erbjuder detta centrala och viktiga moment i en etableringsplan för till exempel nyanlända men också invandrare som lever i Sverige.Debatten om att höja kvaliteten, individualisera och öka flexibiliteten har vi haft i flera år. Men det finns en annan förklaring till varför vi ställer den här interpellationen, herr talman, nämligen att den rödgröna regeringen inte sa så mycket om just sfi i sin budgetproposition för 2015 till riksdagen. Man fick leta ordentligt innan man såg kanske en halv mening eller möjligen en hel mening om just sfi. Men det stod ingenting om framtidens sfi eller om vad regeringen tycker.Folkpartiet gav utredaren Christer Hallerby i uppdrag att utreda framtidens sfi för att öka kvaliteten, flexibiliteten, valfriheten och samarbetet med till exempel Arbetsförmedlingen. Ett förslag i den riktningen överlämnades redan i oktober 2013. Vad var Socialdemokraternas första reaktion? Jo: Kasta det omgående i papperskorgen! Det blir en politisk strid om regeringen går vidare med detta förslag.Jag har inte hunnit ta del av propositionen eftersom den beslutades i går. Men jag antar att den ligger i linje med Folkpartiets ursprungliga plan, den som vi hann ta fram före valet. Vi vill avveckla sfi som skolform och höja kvaliteten och valfriheten.Herr talman! Statsrådet Hadzialic skriver något som oroar mig lite grann. Hon hänvisar till kommunerna som huvudmän för sfi. Det är de som i den egenskapen ska göra någonting åt bristerna i kvaliteten.Men kommunerna har redan det ansvaret, och vi har konstaterat flera gånger att väldigt många kommuner inte erbjuder sfi i tid. Dessa kommuner upphandlar inte sfi, erbjuder inte sfi på kvällstid etcetera. Det finns fler exempel.
Herr talman! Tack för ditt anförande, Roger Haddad!Vi delar självfallet uppfattningen att sfi måste bli bättre. Vi vet att det svenska språket, kombinerat med en bra utbildning, praktik och andra jobbinsatser, är det viktigaste för att nyanlända ska kunna etablera sig i det svenska samhället. Vi delar också uppfattningen att sfi inte har fungerat tillfredsställande på det sätt som vi kanske skulle ha önskat.Jag undrar vad Folkpartiet gjorde under de åtta år ni var i regeringsställning, när utvecklingen gick åt fel håll. Ni måste väl ändå känna något ansvar för hur läget ser ut i dag? Den här regeringen avsatte 30 miljoner kronor för satsningar på lärarutveckling inom sfi. Den sortens satsningar inom Lärarlyftet II, det vill säga kompetensutveckling för lärare, återfanns inte i den borgerliga budget som riksdagen antog i december.Jag tycker därmed att Folkpartiet och Roger Haddad talar med kluven tunga. Ni pratar om att det saknas textrader i budgeten. Förvisso saknas det inte några textrader, men det vore än viktigare att faktiskt avsätta rejäla resurser för att vi ska komma till rätta med den problematik vi står inför. De resurserna fanns inte i den ekonomiska politik som borgerligheten, inklusive Folkpartiet, bedrev.En annan reflexion är att det, precis som min kollega Gustav Fridolin sa för en stund sedan, är oerhört viktigt att vi här i riksdagen samlar oss kring skolpolitiken och andra utbildningssatsningar. Därför är det välkommet att Socialdemokraterna, regeringen, nu kan presentera en proposition om hur sfi ska bli mer individanpassad och effektiv. Det var något som Folkpartiet initierade. Det förtjänar att bejakas, och vi tänker fortsätta det arbetet.

Herr talman! Jag blir väldigt orolig när gymnasie och kunskapslyftsministern är så dåligt insatt i och påläst om vad Folkpartiet och Alliansen har gjort för sfi, som är det absolut viktigaste som kommuner och staten kan erbjuda nyanlända i Sverige. Vi har satsat 50 miljoner på kvalitetshöjande insatser under en treårsperiod med start 2013 - 50 miljoner per år. Vi har satsat på Lärarlyftet, som statsrådet själv nämner. Det ska gå bland annat till sfi-lärares fortbildning. Vi har via Skolverket satsat på att ta fram nya kursplaner och kursprov inom sfi, och vi har lagt om hela integrationspolitiken på Arbetsförmedlingen så att man ska kunna förstärka arbetsmarknadsinsatser, programinsatser och praktik utöver det som kommunerna genomför när det gäller sfi och samhällsorientering. Vi har till och med testat en så kallad sfi-peng, där vi avsatte 50 miljoner kronor per år under ett antal år som ett slags morot för att man snabbare ska ta sig genom systemet. Efter utvärdering visar det sig att de som ändå var duktiga och skulle ha uppfyllt kraven inom sfi relativt snabbt gjorde det. Därmed ansåg vi inte att det var motiverat att behålla en så kallad sfi-peng. Kom inte och säg här i kammaren att Folkpartiet och alliansregeringen inte har gjort något! Det visar att statsrådet tyvärr är mycket dåligt insatt i den här frågan.Statsrådet har i sin egen budgetproposition i de texter man levererade till Sveriges riksdag inte skrivit något om sfi och nyanländas etablering när det gäller språkutbildning. Det är därför vi ställer denna interpellation. Det som gäller Arbetsförmedlingen har statsrådet över huvud taget inte kommenterat. Jag har nu rest runt ett antal månader och sysslat med arbetsförmedlingarna. En viktig punkt är hur kommunen och den lokala arbetsförmedlingen samarbetar. Om samverkan inte fungerar, fungerar inte heller integrationen. Det är den enskilt största frågan i svensk inrikespolitik sedan valet i september.Det visar sig att problemen har berott antingen på kommunernas icke-flexibla lösningar eller på att statens arbetsförmedling inte har accepterat att komma överens. I vissa fall pratar man inte ens med värdkommunen där de personer som ska ha etableringsinsatser finns.Det räcker inte att säga att man hoppas på förbättringar och kreativa lösningar och att man ska stötta arbetet. Statsrådet Aida Hadzialic ingår i en regering som styr över Skolinspektionen, Skolverket, Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna etcetera, och hon skulle med vissa lagskärpningar kunna förtydliga uppdraget för kommunerna. Men det aviseras inte i interpellationssvaret. Jag beklagar det.I den här interpellationen har vi två frågor. Den första är: Vad händer med framtidens sfi? Jag tolkar statsrådets svar som att skolformen sfi avvecklas och går in under komvux. Det är vad Folkpartiet vill. Den andra frågan är: Vad gör vi åt de kommuner och arbetsförmedlingar som inte pratar med varandra? Därmed erbjuds man ju inte någon heldagsverksamhet med språk och praktik. Det är precis detta som redan står i dagens regelverk för Skolverket och i skollagen, men det fungerar inte i dag. I interpellationssvaret sägs det inte ett ord om de satsningarna.
Herr talman! Vi är eniga om att situationen i dag inte är tillräckligt bra, Roger Haddad. Etableringen kan fungera bättre. Sfi kan fungera bättre.

Jag tycker, precis som jag sa för en stund sedan, att ni kom fram med en del förslag men att de inte räckte hela vägen. Regeringen ämnar nu avsätta mer resurser till att exempelvis sfi-lärarna ska få möjlighet till kompetensutveckling. Vi har precis antagit en proposition om att göra sfi mer individanpassad. Den enskilde ska kunna kombinera sin språkundervisning med andra ämnen och praktik på tider som passar den enskilde. Vi gör om systemet till att vara en verksamhet på bredden, där man parallellt med svenskan ska kunna läsa fler ämnen och kombinera det med praktik. Det skiljer sig från dagens system, som i mångt och mycket varit seriellt - man har alltså fått läsa svenska först, och först sedan man blivit färdig med detta har man kunnat läsa vidare i andra ämnen och på andra utbildningar, och efter det har man kunnat kombinera utbildningen med praktik.Det finns exempel på kommuner som redan nu tänker ur ett brett perspektiv. Det regeringen kommer att göra med den proposition som har antagits är att systematisera det hela och göra det till en landstäckande reform som förhoppningsvis kommer att vara det första steget mot att sfi-undervisningen förbättras.Låt oss igen konstatera att vi har en gemensam ambition. Det gläder mig att vi har ganska många tangerande tankar om vad som behövs. Därmed bör vi också kunna hitta gemensamma reformer även framdeles. Det är nämligen det som Sverige behöver - en samlad riksdag som identifierar viktiga reformer och gemensamt tar ett ansvar för vårt land.
Herr talman! Det är mycket intressant att lyssna på statsrådet Aida Hadzialic. När Folkpartiet presenterade i princip detta förslag, som jag antar att regeringen kommer att lägga fram en proposition om till Sveriges riksdag, sa Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas dåvarande talesperson i skolfrågor: Kasta detta i papperskorgen! När det gäller vad vi gjorde och inte gjorde vill jag helst blicka framåt. Men problemet är, vilket framgår av statsrådets svar, att det är kommunerna som fortfarande är huvudmän för sfi. Vi kan tycka vad vi vill i kammaren, men om inte min hemkommun Västerås upphandlar sfi eller följer upp kvaliteten i den kommunala förvaltningen eller gör avtal med Liber, Hermods, Eductus och allt vad de heter och drar in tillstånd när det inte fungerar och erbjuder praktik etcetera, då fungerar inte allt detta. Det är fel, statsrådet Aida Hadzialic. Det som du nu påstår att vi ska göra finns redan i dag. Gå in på skolverket.se. Där står det: Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges möjlighet att öva det svenska språket i arbetslivet, och sfi ska kunna kombineras med arbetsorientering, validering och praktik. Sfi-utbildningen ska till och med kunna kombineras med förvärvsarbete.Det är på det sättet redan i dag. Det infördes av Folkpartiet liberalerna när vi satt i regeringen. Men det fungerar inte. Vi måste ta nästa steg. Jag hörde ett radioinslag i går då statsrådet uttalade sig om denna reform och proposition och sa att det inte krävs några resurser. Det kommer att jämna ut sig. Men i dag står statsrådet och säger att det behövs mer resurser. Det är anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag tror att Roger Haddad blandar ihop äpplen och päron här. Regeringen vill satsa pengar på kompetensutveckling för lärare inom sfi. Det avsatte den här regeringen pengar för i budgetpropositionen, till skillnad från vad som är fallet i de borgerliga partiernas budgetförslag som gick igenom. Det är den ena sidan av det hela.Den andra sidan handlar om den proposition som regeringen antog i går. Den beredning och konsekvensanalys som har gjorts har visat att propositionen i sig är kostnadsneutral. Med den reform som väntas genomföras kommer individen troligtvis att kunna få lägre kostnader för sin utbildning, eftersom utbildningen kommer att bli mer effektiv och förhoppningsvis kortas ned. Samtidigt kommer den att innebära en samhällsekonomisk vinst, då fler kommer att kunna ta sig igenom sin utbildning på ett snabbare och bättre sätt. Fler kommer förhoppningsvis att komma ut på arbetsmarknaden snabbare, och det är en vinst för samhället. Jag tycker att det är beklämmande att Roger Haddad och Folkpartiet har en så dålig tilltro till våra kommuner runt om i landet och att man skyller ifrån sig allt det ansvar som man har haft under åtta år i regeringsställning och pekar på att det är kommunernas fel att det finns brister i dag. Jag har större tilltro till våra kommunala aktörer, våra lärare och andra, men ämnar också föra en politik som ökar resurstilldelningen för att de ska kunna klara av sitt uppdrag på ett bättre sätt. Överläggningen var härmed avslutad.